Herr talman! Jag tackar statsrådet för svaret. Sedan jag väckte min interpellation, har regeringen presenterat sin kompletteringsproposition, som innebär en i stort sett helt ny budget och drastiskt förändrade förutsättningar för såväl den ekonomiska politiken som arbetsmarknadspolitiken. Arbetsmarknadsministerns svar andas i stort sett tillfredsställelse med sakernas tillstånd. Vad göras skall är redan gjort eller på gång. Av svaret att döma finns inte den kris som föranlett regeringen att lägga fram sitt panikpaket. Industrin kan inte få den arbetskraft den behöver. Högkonjunkturen kan inte utnyttjas. Tillväxten är låg, produktiviteten likaså. Löneoch prisutvecklingen är alltför snabb. Vi förlorar marknadsandelar. Bytesförhållandena med utlandet försämras. Vi har avsevärda regionala obalanser. Den offentliga sektorn är i kris och får inte heller den personal den behöver. Samtidigt har vi en avsevärd utslagning från arbetsmarknaden. Frånvaron är hög. Kostnaderna för arbetsmarknadspolitiken och utslagningen är mitt i högkonjunkturen anmärkningsvärt hög. Vad gör då regeringen? Arbetsmarknadsministern redogör för olika insatser för invandrare, handikappade och vissa andra grupper på arbetsmarknaden. Dessa insatser är naturligtvis nödvändiga och föga kontroversiella, men kan inte få annat än marginella effekter. Detsamma gäller de andra åtgärder arbetsmarknadsministern nämner, t.ex. sökanderesorna från Norge och, enligt tidigare beslut, från Danmark. I budgetpropositionen i januari kunde vi läsa bl.a. att det totala skattetrycket inte borde stiga ytterligare. Höga skattesatser sades orsaka störningar i ekonomin och försvårade möjligheterna att få ner prisoch löneökningstakten. Likaså aviserades strukturförändringar inom den offentliga sektorn. Sedan dess har regeringen svängt 180 grader. Sammanlagt föreslås nu skattehöjningar på 25 miljarder kronor. Det blir ungefär 6 000 kr. per hushåll. Den politik som sedan 1982 inneburit att skattetrycket stigit med 75 miljarder kronor fortsätter därmed. Desto mer anmärkningsvärt är att arbetsmarknadsministern nu hänvisar till den tänkta skattereformen inför 1991 och säger att den sänkning av skatten på arbetsinkomster som planeras förväntas positivt påverka arbetskraftsutbudet. Om arbetsmarknadsministern har den uppfattningen, varför ställer hon sig då bakom en höjning av skatterna på arbetsinkomster nu? Jag väntar med stort intresse på arbetsmarknadsministerns förklaring av hur de föreslagna skattehöjningarna skall kunna öka utbudet på arbetskraft. Jag skulle också gärna vilja ha ett besked om hur vårdoch omsorgssektorn skall kunna möta förväntningarna från såväl personalen som från alla dem som är hänvisade till dess tjänster, om lönekostnaderna och skatterna ökar. Hur skall kommunerna klara detta utan ytterligare skattehöjningar? Än mer anmärkningsvärd är den dämpning av efterfrågan på arbetskraft som regeringens förslag innebär. Regeringen avser uppenbarligen att arbetsplatser skall slås ut och att personalen via arbetsmarknadspolitiska åtgärder skall slussas över till verksamheter som regeringen bedömer vara mer angelägna. Vad regeringen föreslår, herr talman, är ingenting mindre än att inflationstrycket skall dämpas med hjälp av arbetslöshet. Det är en metod för att öka arbetskraftsutbudet som jag sannerligen inte väntade av en socialdemokratisk regering och inte av någon annan svensk regering heller. Till sist: Hur skall en sjätte semestervecka kunna medverka till att avhjälpa bristen på arbetskraft?

Herr talman! I debatten om den inriktning som ekonomisk politik skall ha i vårt land har den fulla sysselsättningen satts som ett högt prioriterat mål. Från folkpartiets sida har vi i bl.a. de arbetsmarknadspolitiska partimotionerna betonat att vi aldrig kan acceptera att arbetslöshet används som medel för att uppnå andra mål. Bl.a. har vi understrukit att den fulla sysselsättningen, jämsides med en låg inflation, är av avgörande betydelse för att uppnå viktiga fördelningspolitiska mål och ökad jämställdhet mellan kvinnor och män. Som en följd av den flera år långa internationella högkonjunkturen har huvudtendensen på arbetsmarknaden varit en kraftig ökning av antalet lediga platser. Den stigande efterfrågan på arbetskraft, som var märkbar redan tidigare, har fortsatt i fjol och i år. Ett av de stora problemen i dagens Sverige är alltså att arbetsutbudet är för lågt. Vad gör då regeringen, herr talman? Jo, man föreslår olika åtstramningar i ekonomin. Det är knappast troligt att vare sig höjningar av arbetsgivaravgifterna eller tvångssparande kommer att öka arbetskraftsutbudet. Alla dessa förslag ger ju primärt en annan signal till Sveriges folk, nämligen: anställinga nya och se fram emot minskad lön! Vidare kan man erinra om att enligt konjunkturinstitutets undersökningar uppger huvudparten av industriföretagen att bristen på yrkesarbetare är ett av de främsta hindren för en produktionsökning. Det finns tecken som tyder på att denna bristsituation kommer att fortsätta även under hela detta år. Länsarbetsnämndernas prognoser inför hösten redovisar inga tecken på försvagning i efterfrågan på arbetskraft. Det finns dessutom en betydande osäkerhet. I ett långt perspektiv gäller också att vi får någonting som ofta kallas för ”ålderschocken” och ett genomslag av den. Vi kommer att erfara en mycket snabb ökning av andelen äldre. Även andra uppgifter talar sitt tydliga språk: förverkligandet av de äldres rättigheter kommer att ställa ökade krav på de åldersgrupper som befinner sig i förvärvsarbete. Denna demografiska utveckling innebär att förutsättningarna för svensk ekonomi — och även för det svenska samhället i övrigt — förändras fundamentalt. På det sociala området kommer nya och större krav att ställas. Pensionssystemet kommer att utsättas för nya ansträngningar. Redan i dag kan vi konstatera att förtroendet för ATP-systemets möjligheter att uppfylla sina förpliktelser mot framtidens pensionärer är lågt hos många människor. Vi har alltså allvarliga problem både på kort och på lång sikt. För att uppnå målet att öka förvärvsfrekvensen i samhället måste ju olika medel finnas. Folkpartiets förslag om en delvis tidigarelagd marginalskattereform är ett sådant medel. En möjlighet för flyktingar till arbete i väntan på myndigheternas beslut om uppehållstillstånd är ett annat. Genom att öka möjligheterna för pensionärer att stanna kvar i arbetslivet skulle arbetsutbudet kunna öka ytterligare. Folkpartiet har för pensionärernas del föreslagit ett grundavdrag på 10 000 kr. från pensionärernas arbetsinkomster. I vad gäller stödet till arbetshandikappade har riksdagen drivit regeringen framför sig. Så sent som i början av april reserverade sig socialdemokraterna mot arbetsmarknadsutskottets förslag att öka anslagen till lönebidrag för arbetshandikappade. Min slutsats är att regeringen talar om att öka arbetsutbudet men att den gör ytterst litet åt saken. Jag är fast övertygad om att det enda rätta vore om riksdagen redan nu kunde fatta beslut om att t.ex. sänka marginalskatterna. För hur kan ett skattesystem som enligt finansministerns uppfattning är ”perverst” ge de rätta signalerna till svenska folket? Arbetsmarknadsministern och vi som hittills har gjort inlägg här i debatten är alltså överens om att utbudssidan bör stimuleras. Frågan blir ju då: Varför vänta till 1991? Jag skulle vilja uppmana arbetsmarknadsministern att hälsa till finansministern och säga att en delreform på skatteområdet är angelägen. Hälsa också civilministern och påminn om den offentliga sektorns reformering. Men i bägge fallen, herr talman, är det bråttom.
Herr talman! Vad göras skall är redan gjort, säger Sonja Rembo. Det intrycket tycker inte jag att mitt interpellationssvar har givit. Jag anser visserligen att en lång rad saker under en lång följd av år har genomförts genom en konsekvent ekonomisk politik, genom en bra arbetsmarknadspolitik, genom bra redskap, som vi i den här salen i stora stycken har varit ganska överens om. Däremot tycker jag att många av de redskapen fortfarande är hållbara. Några utvecklas ständigt och kommer att behöva förnyas. Ett av dem nämnde jag i mitt svar, nämligen det faktum att vi behöver se över t.ex. sådana hinder som finns för att människor som står utanför arbetsmarknaden skall kunna komma tillbaka i arbetet. Det är ett problem att det finns stor efterfrågan på arbetskraft i Sverige. På en del håll råder arbetskraftsbrist. Det är också ett problem. Regeringen har föreslagit åtgärder för att öka arbetskraftsutbudet och för att dämpa överhettningen i ekonomin. De åtgärderna diskuteras för närvarande intensivt i utskottsbehandlingarna. Men långsiktigt innebär naturligtvis situationen en möjlighet att nu göra det som vi har gjort tidigare under många år, nämligen att successivt omstrukturera näringslivet, så att arbetskraften på arbetsplatser som inte fungerar särskilt bra kommer över i bättre arbetsmiljöer och på bättre arbetsplatser. Sonja Rembo sade i sitt inlägg med förvåning i rösten att sådan politik aldrig har förts tidigare. Hon trodde inte att något parti i denna riksdag skulle kunna föreslå en sådan politik. Men, Sonja Rembo, hela arbetsmarknadspolitikens utformning, hela arbetsmarknadspolitikens samarbete med den ekonomiska politiken innebär ju just detta att successivt bidra till att förnya industrin, näringslivet och den offentliga sektorn med hjälp av att stötta enskilda individer i förändringen att gå från ett arbete till ett annat. När det gäller antalet arbetstimmar nämnde jag inledningsvis att antalet arbetade timmar har ökat mycket kraftigt. Såvitt man kan bedöma i de prognoser som gjorts av t.ex. arbetstidskommittén kommer efter genomförandet av en sjätte semestervecka och efter genomförandet av 18 månaders föräldraförsäkring antalet arbetstimmar att öka med ca 5 76 under en prognosperiod på de kommande 10-12 åren.
Herr talman! Jag håller med Ingela Thalén om att det är mycket som vi har varit överens om i denna kammare. Det gäller arbetsmarknadspolitiken för att hjälpa olika grupper på arbetsmarknaden som har problem. Det är inte det min interpellation handlar om. Vad jag saknade i arbetmarknadsministerns svar var en analys av den akuta situation som vi befinner oss i och som föranleder regeringen att lägga fram ett så anmärkningsvärt panikpaket - jag kan inte hitta något bättre ord — som regeringen har gjort. Vad jag fortfarande vill veta är hur arbetsmarknadsministern ser på hur de åtgärder till skattehöjningar, till omstrukturering — strukturförändringar kallar arbetsmarknadsministern det — skall kunna leda till ett ökat utbud av arbetskraft generellt sett. Den successiva omstrukturering som arbetsmarknadsministern hänvisar till har ju inte med det här paketet att göra. Det är ju någonting helt annat som regeringen föreslår i dag. Att näringslivet successivt behöver utvecklas är vi överens om. Det sker bättre — det har regeringen själv sagt — genom sänkta skatter. Vi behöver se till att få upp produktiviteten, att få ner lönekostnadsutvecklingen och prisutvecklingen, förbättra våra möjligheter att konkurrera på utlandsmarknaderna. Men vad regeringen gör är precis tvärtom. Man ökar kostnaderna. Det kommer att bli ännu svårare att konkurrera. Den utveckling som arbetsmarknadsministern talar om kommer att ske utanför Sveriges gränser. Och det är naturligtvis ett sätt att dämpa efterfrågan på arbetskraft här hemma i Sverige, men inte kommer det att leda till tillväxt och ökat välstånd för svenska folket. Arbetsmarknadsministern talade mot slutet om att vi har fått ett stort utbud -— jag tror att siffran var 50 000 fler anställda på arbetsmarknaden — och ett ökat antal arbetstimmar. Ja, det är riktigt, men är det inte oroande att vi, trots denna ganska kraftiga ökning, fortfarande har brist på arbetskraft? Det räcker inte. Det är något fundamentalt fel i den svenska ekonomin. Jag håller helt med Elver Jonsson, när han säger att vad Sveriges ekonomi behöver är sänkta skatter. Vi behöver ett totalt sänkt skattetryck. Vi behöver lägre offentliga utgifter. Vi behöver bryta de offentliga monopolen, så att den delen av arbetsmarknaden genom att den blir föremål för konkurrens också kan utvecklas till fördel såväl för de anställda, de som i dag jobbar inom de offentliga monopolen, som för dem som använder deras tjänster. Det är sådana åtgärder vi behöver i dag.
Herr talman! Sonja Rembo säger att arbetsmarknadspolitiken är till för att hjälpa dem som har det svårt på arbetsmarknaden. Ja, det också, Sonja Rembo, men inte bara det. Arbetsmarknadspolitiken har redskap som syftar till att underlätta arbetsmarknadens funktionssätt, dvs. våra arbetsförmedlingar, som förmedlar arbetskraft, vår arbetsmarknadsutbildning, våra arbetsmarknadsinstitut. Vi har en lång rad funktionsdugliga medel på arbetsmarknaden som gör det lättare för företag, arbetsgivare — både på privat och offentlig sektor — att få arbetskraft som är lämplig för de arbetsplatser som de har att erbjuda. Förslaget att dämpa överhettningen, särskilt att dämpa överhettningen i storstadsområdet Stockholms län, är till för att också på sikt kunna bibehålla en hög sysselsättning i landet och se till att vi på sikt kan få en bättre balans i vår handel med omvärlden. Detta är inga panikåtgärder, utan detta är åtgärder där regeringen har gjort bedömningen att det är nu vi måste dra åt bromsarna i 18 månader, så att vi också efter dessa 18 månader kan ha en bra och väl fungerande arbetsmarknad. Att tillväxten då skulle ske utanför landets gränser som en effekt av detta har vi hört i alla tider så fort vi har lagt fram politiska förslag eller så fort vi har infört förändringar. Då har man alltid fått höra, från moderaterna eller från näringslivsföreträdarna: Gör ni inte som vi vill kommer vi att expandera utanför landets gränser! Tack och lov för att inte alla inom industri och näringsliv fungerar på samma sätt, utan de anser att expansionsmöjligheterna och utvecklingsmöjligheterna i Sverige är så goda att man också kan utvecklas här i Sverige. Att dämpa överhettningen gör det möjligt att avhjälpa flaskhalsar såväl i storstadsområden som i undersysselsatta områden. Det är därför som denna dämpning behövs. När det gäller brist på arbetskraft tror jag inte att enbart sänkta skatter eller förändringarna när det gäller offentliga monopol skulle ge fler arbetstillfällen. Däremot kan jag hålla med Sonja Rembo om att utvecklingen på arbetsmarknaden, dvs. genom personaloch kompetensutveckling, genom förändrade styrsätt, genom förändringar i arbetstider och arbetsorganisation och genom förändringar i kommunikationer samt genom närhet mellan bostäder och arbetsplatser — dvs. för den enskilda individen — tar bort flaskhalsar. Det kan utöka möjligheten till och tillgången på arbetskraft och göra det möjligt för den enskilda individen att ta mera arbete än vad som kanske är möjligt att ta för närvarande. Inte minst gäller detta kvinnor och arbetsmarknaden.
Det här sista, herr talman, kan vi vara fullständigt överens om. Det gäller att ta bort flaskhalsarna, men det gäller inte bara för individerna, utan det gäller också för arbetsplatserna, för företagen, för det som i dag kallas den offentliga sektorn, framför allt inom de stora vårdoch omsorgsmonopolen. Det som vi är överens om — som jag sade i början, Ingela Thalén — är nämligen just den del av arbetsmarknadspolitiken som är inriktad på att hjälpa individen på arbetsmarknaden. Där är vi i stort sett överens. Där har vi från borgerligt håll, såsom Elver Jonsson hänvisade till, varit pådrivande här i kammaren, t.ex. när det gäller arbetshandikappade. Det är ett exempel bland många. Men samtidigt innebär ju de förslag som regeringen nu har lagt fram och som gör att lönekostnaderna ökar och som kommer att skapa turbulens på arbetsmarknaden, kanske allra mest i Stockholmsregionen, att t.ex. de arbetshandikappade kommer att få ännu svårare att få jobb den sedvanliga vägen och bli ännu mer beroende av statliga insatser. Arbetsgivarna kommer att få ännu mindre möjligheter att hjälpa människor med problem. De kommer att ha fullt sjå med att försöka överleva med den organisation de har därför att regeringens politik faktiskt går ut på att dämpa efterfrågan, som arbetsmarknadsministern säger, och som det också uttrycks i de propositioner som riksdagen nu har på sitt bord. Man skall alltså klara stagnationen i den svenska ekonomin genom att bromsa tillväxten där den finns. Man skall stoppa inflationen genom att öka priserna och kostnaderna. Man skall klara kostnadsstegringen och hjälpa till med att dämpa efterfrågan på arbetskraft genom att höja kostnaderna. Överhettningen skall man då motverka med utslagsåtgärder: Man ökar kostnaderna så att företagen de facto skall slås ut och arbetskraften på något sätt skall föras över i andra sektorer. Jag skall säga att det är en något motstridig politik som arbetsmarknadsministern skisserar här och som regeringen har föreslagit riksdagen, där man vill ha vissa effekter men sedan lägger fram förslag som kommer att få rakt motsatta följder. Det är det som är det anmärkningsvärda med regeringens politik. Jag har ännu inte förstått hur regeringen har tänkt sig att den politiken skall kunna leda till en bättre utveckling på arbetsmarknaden — tvärtom; vi kommer att få det betydligt svårare. Jag tror att arbetsmarknadsministern kommer att upptäcka, efter något år, att hon har sått någonting som kan vålla oss väldiga problem framöver.

Herr talman! Börje Hörnlund har frågat mig på vilket sätt regeringen ämnar fullfölja de förslag som väckts av landsbygdsriksdagen. anordnade den nationella folkrörelsekommittén en landsbygdsriksdag i Umeå i början på april. Med utgångspunkt från det budkavlematerial som kommit fram under kampanjens gång — med 6 700 krav, förslag och allmänna synpunkter — enades delegaterna om ca 300 krav för en positiv utveckling på landsbygden. Kraven kommer att överlämnas till ansvariga organ, bl.a. till regeringen. Vi kommer givetvis att seriöst och med lyhördhet pröva de krav som riktas till regeringen. Efter att ha tagit del av delar av landsbygdsriksdagens utskottsmaterial kan jag dessutom konstatera, att en del av förslagen kan hanteras med nuvarande medel, medan andra förslag bereds av sittande statliga utredningar. Detta gäller särskilt den regionalpolitiska kommittén, som för övrigt också fått del av budkavlematerialet. Kommittén kommer att avge sitt betänkande i början av juni. Vi får då bl.a. ta del av hur den behandlat landsbygdsfrågorna. Nationella Folkrörelsekommittén har föreslagit att de bygdekommittéer som arbetat fram budkavlematerialet skall beredas möjlighet att lämna synpunkter på betänkandet. För att underlätta deras ställningstagande till betänkandet kommer arbetsmarknadsdepartementet att medverka till tillkomsten av ett arbetsmaterial som kan användas i studiecirklar och liknande sammanhang. När Börje Hörnlund säger att landsbygdsbefolkningen måste få svar på sina krav måste jag för tydlighetens skull påpeka att många krav är riktade till lokal och regional nivå. Det blir alltså kommuner och regionala organ som kommer att få ta ställning till många av förslagen. Sammanfattningsvis kommer regeringen att seriöst pröva de krav från landsbygdsriksdagen som riktas till regeringen på samma sätt som regeringen prövar krav på förändringar på andra samhällsområden. Ett viktigt sådant tillfälle att pröva landsbygdsfrågorna blir när hela den framtida regionalpolitiken skall behandlas i den regionalpolitiska proposition som planeras till våren 1990.

Herr talman! Tack för svaret, fru statsråd! Landsbygden och dess småorter kan utvecklas mycket positivt, men det kräver en grundlig omläggning av attityder och omläggningar från den samlade regeringen. Det viktigaste är att alla statsråd fördelar statsbudgeten på ett mera rättvist sätt. Där anser jag att statsrådet omedelbart bör göra insatser — där behöver man icke avvakta den regionalpolitiska utredningens resultat. Tala t.ex. med kommunikationsministern om anslagen till länsvägnätet, inte minst till de oframkomliga grusvägarna — just nu är många av dem avstängda för cirka tio veckor framåt. Det befrämjar icke en god och positiv utveckling. Tala med utbildningsministern om landsbygdens små skolor. Ge order om att det skall ske en planering så att de räddas. Tala med bostadsministern om byggandet på landsbygden, framför allt om de små ungdomsbostäder som behövs i de små orterna. Tala med finansministern om hur förödande hans förslag om försämrade reseavdrag kommer att bli för en positiv landsbygdsutveckling. Tala med Odd Engström om varför det skulle vara nödvändigt att dra in drygt 2 000 arbetstillfällen från de många små församlingarna och flytta dem till ett antal centralorter, speciellt när det sker till en merkostnad av ca 250 milj.kr. per år. Vore det inte klokt att i en sann Landsbygd 90-anda avbryta utredningen och låta det fortsätta som förut? Tala med Bengt Lindqvist om rättvisare och mindre stelbent barnomsorgspolitik. Tala med Birgitta Dahl om varför hon driver frågan om moms på bensin och inhemska bränslen. Det är förödande förslag för landsbygden. Skattefrihet på alla inhemska bränslen skulle, fru minister, ge tusentals nya arbetstillfällen, bättre bytesbalans och en bättre miljö. Det är ett jätteförslag såväl för landsbygden som för Sverige i stort. Tala också med Mats Hellström om vikten av öppna landskap och samma krav på utländska livsmedel som på svenska. Herr talman! Jag skulle kunna göra denna uppräkning mycket längre. Jag vill med detta säga att regeringen måste nu ändra sitt eget handlande. Det bör ske i nu pågående budgetarbete. Här har arbetsmarknadsministern en speciellt viktig roll att ta upp dessa frågor i den samlade regeringskretsen. Vi har i denna kammare tidigare hört mycket om den samordnade statssekreterargruppen. Om den lever vore det också önskvärt att den började syssla med denna fråga. Fru Thalén behöver tala med sitt kommunoch länsfolk om nödvändigheten att ta ansvaret för en bättre landsbygdsutveckling. Fru Thalén var inne på detta i svaret. Herr talman! Att fördela de stora budgetbeloppen på ett medvetet och rättvist sätt är A och O för en positiv landsbygdsutveckling. Men det behövs också anslag för att länsstyrelsen och länsnämnderna skall kunna ha litet fria medel för landsbygsutveckling. Från centerns sida har vi föreslagit 200 milj.kr. på årsbasis. Jag önskar att arbetsmarknadsministern lyssnar på det kravet. Ett sådant mindre anslag skulle kunna hjälpa i gång många projekt och få i gång denna positiva utveckling som många vill ha i dag. Jag tycker att det är positivt att statsrådet har lyssnat på landsbygdsriksdagen, så till vida att hon är beredd att låta bygdekommittéerna ta del av de förslag som kommer att läggas fram från den regionalpolitiska utredningens sida och naturligtvis också ta del av förslag som kanske inte kommer från utredningen. Det är viktigt att vi lyssnar på dessa bygdekommittéer inför de regionalpolitiska beslut som skall fattas. Fru statsråd! Finns viljan, kommer de goda resultaten till nytta för medborgare i stad och på landsbygd.

Herr talman! Jag kan gärna instämma i att det är positivt att regeringen genom arbetsmarknadsministern lovar att seriöst och med stor lyhördhet pröva krav som har riktats till regeringen när det gäller landsbygdsriksdagens arbete. Arbetsmarknadsministern säger att vi får observera att många krav är riktade till lokal och regional nivå. Det är i och för sig riktigt. När det är sagt är det inte ointressant vad statsmakten har för sig. Där finns några saker som man bör särskilt beakta. Vi kommer bort från den tidigare alltför stelbenta lokaliseringspolitiken till vad vi i folkpartiet kallar för en mobiliseringspolitik. Dessutom skall man också stimulera den lokala kreativitet som finns men som behöver en uppbackning. Statsrådet säger vidare att hon ställer stora förhoppningar till den regionalpolitiska kommittén. Det bör man göra. Men jag tror ändå att det bör finnas några bärande inslag i vad mån vill landa med en kommande proposition. Utöver att ta vara på goda uppslag från landsbygdsriksdagen finns det några bärande axlar som måste finnas med. För det första är det utbildningen, framför allt den eftergymnasiala utbildningen. För det andra är det kommunikationerna, och för det tredje är det kulturen. För folkpartiets del har vi talat om att det finns några principer som man måste slå fast när det gäller det regionalpolitiska stödsystemet. Den första principen är att de centralt givna stödformerna högre grad bör vara generella. De skall vara lätta att administrera, och det skall vara lätt för den enskilde att få veta vilka förutsättningar som gäller. Stödformer som innebär långtgående förhandlingar mellan företag och staten eller som innehåller betydande inslag av godtycke måste undvikas. Det är skälet, herr talman, till att vi är negativa till det s.k. offertstödet. Ett stöd som för övrigt statliga SIND starkt ifrågasätter. Folkpartiet är av den meningen att ett system med sänkta arbetsgivaravgifter bör utformas så att områdena med de största regionala problemen kommer i åtnjutande av det. Den typ av permanent och generell subvention som sänkta arbetsgivaravgifter innebär har sannolikt störst relevans för regioner som har permanenta problem beroende på sådant som klimatoch avståndsfaktorer. Detta talar för att hela stödområde A bör komma i åtnjutande av sänkta arbetsgivaravgifter. Systemet bör vidgas så att det omfattar all icke-offentlig verksamhet. Den andra princip som folkpartiet vill slå fast är att det selektiva stödet bör decentraliseras — det stödet behövs också. Selektiva stöd förutsätter goda möjligheter att bedöma enskilda projekt och god kännedom om lokala och regionala förhållanden. Därför bör denna typ av stöd i stor utsträckning fördelas på den regionala nivån, där förutsättningarna för lokalkännedom, smidigt beslutsfattande och närhet till problemen är större än på central nivå. Detta är främsta skälet till att folkpartiet har varit med om att driva fram ökade länsanslag i flera år till glädje för länen men faktiskt också för regeringen och arbetsmarknadsministern, som kan hänvisa till kraftigt utbyggda länsanslag i inte minst de nordliga delarna av landet. Den tredje princip som jag skulle vilja erinra om är att användningsmöjligheterna för regionalpolitiskt stöd bör vidgas. Dagens stödformer är i hög grad riktade mot ”hårda” investeringar i tillverkningsindustrin. Den inriktningen blir alltmer otidsenlig i takt med att verksamheter baserade på kunskaper och tjänster ökar i betydelse. Det faktum att de regionalpolitiska stödformerna huvudsakligen kan utnyttjas endast till traditionella industriella investeringar riskerar att på sikt leda till att näringsstrukturen i de problemdrabbade delarna av landet konserveras. Stödformerna måste därför förändras så att de kan användas för att understödja etablering och vidareutveckling av de verksamhetsformer som i dag är stadda i snabb expansion. Folkpartiet vill alltså utöka nedsättningen av arbetsgivaravgifter till att gälla all icke-offentlig verksamhet. En punkt som vi inte heller får tappa bort är transportstödet och en utvidgning av användningsmöjligheterna. Dagens system innebär att stödet begränsas till att gälla anställda vid bidragsberättigade företag. Men med tanke på att de mindre företagen framöver kommer att spela en allt viktigare roll i den regionala utvecklingen har vi föreslagit att persontransportstödet skall utvidgas till att gälla även egenföretagare. Detta, herr talman, är några av de inriktningar som bör finnas med i en framtida regionalpolitik och som också kan tillgodose många av de önskemål som har framkommit i samband med Landsbygd 90-verksamheten. Inriktningen är alltså att stödformerna skall vara generella, de skall vara decentraliserade och de skall få ett vidgat användningsområde. Här finns många uppslag, och om regeringen och den regionalpolitiska kommittén tar dem till vara, kan vi ha en chans att uppfylla de mål som vi sedan länge är överens om, nämligen att god miljö samt möjlighet till arbete och bostad skall finnas över hela landet.
Herr talman! När det gäller de diskussioner vi kommer att ha i anslutning till den regionalpolitiska kommitténs betänkande, den remiss som det betänkandet kommer att bli föremål för och de förslag som senare kommer att skrivas, är jag övertygad om att en hel del av den debatten kommer att handla om det som Elver Jonsson nu senast var inne på. Kanske tycker jag att det kändes litet märkligt att man från folkpartiets sida redan har tagit ställning till ett antal förslag som regionalpolitiska kommittén ännu inte har avlämnat synpunkter på. Jag för min del kan gärna ha sympatier för en hel del av de tankegångar som fördes fram, men jag vill ändå avvakta med ställningstagande till en regionalpolitik och dess strategier till efter det att regionalpolitiska kommitténs förslag har blivit behandlade. Det finns ett par saker i anslutning till denna diskussion som har varit uppe till debatt de senaste veckorna. Dentyp av frågor som jag oftast har fått från utomstående är: Hur i all sin dar kan ni som arbetar på riksplanet ge stöd av olika slag till orter som har stark efterfrågan på arbetskraft? Hur kan ni ge lokaliseringsstöd, hur kan ni ge länsstyrelsestöd, hur kan ni ge utvecklingsstöd till orter som inte har tillräckligt med arbetskraft? Då har jag faktiskt försökt förklara från min utgångspunkt att man inte får se så enkelt på detta som börjar kallas den dubbla obalansen, utan det gäller att stödja dessa regioner och orter så att de kan överleva näringspolitiskt, överleva industrimässigt och överleva som arbetsmarknader också på litet längre sikt. Jag hoppas att mitt svar också förklarar att jag faktiskt har en mycket mycket stark känsla för det som är den regionalpolitiska inriktningen.
Herr talman! Statsrådet var överraskad över att vi fick den här debatten. Hon menade att vi från folkpartiets sida var alltför mycket klara över vad vi ville under en utredningstid och innan man hade ett färdigt förslag. Man skall inte låsa sig i detaljer, men jag tror att det också är viktigt att tala om vilka utgångspunkter man har och vilka principer man arbetar efter. Det — Prot. 1988/89:114 är därför vi från folkpartiet öppet har redovisat våra allmänna riktlinjer, både 16 maj 1989 för stödinsatsernas utformning och för regionalpolitiken i allmänhet. De kan S gg Om behandlingen av naturligtvis med fördel vägas ihop med mycket av det som har framkommit i = I fördsbygds Landsbygds 90-årets aktivititeter och den landsbygdsriksdag som vi just nu AR enes. riksdagen här diskuterar. Det ligger en fara i om vi skall vara så diskreta med våra synpunkter och ståndpunkter att de inte kan komma med som konstruktiva inslag i den mosaik som vill till för att vi skall få en bärande framtida regionalpolitik. Därför har vi inte heller undanhållit vare sig riksdagen eller regionalpolitiska kommittén de synpunkterna. Skulle man ha något önskemål i sammanhanget vore det att regeringspartiets företrädare i nämnda kommitté skulle litet mera aktivt tala om hur både socialdemokraterna och regeringen tycker att den framtida regionalpolitiken skall se ut. Det är faktiskt så — det är inte obekant för arbetsmarknadsministern — att politik också väldigt ofta är att vilja. Det hindrar inte att man samtidigt lyssnar.
Herr talman! Debatten blir litet av en allmän regionalpolitisk debatt, och det är klart att det också är riktigt, eftersom man med pendling från landsbygden når olika orter. Många har ju sitt yrkesverksamma liv i större orter, även om de bor på landsbygden. Det är viktigt att man inte bara bedömer län. Det har ju varit en tendens i denna kammare och från regeringens sida att man talar om länssiffror och landsdelssiffror. Skall man prata om och mena allvar med landsbygdens utveckling, måste man ned på kommunnivå och delar av kommuner. Det går icke då att diskutera länssiffror. Som läget nu är — och där kommer i alla fall den regionalpolitiska utredningen att redovisa ett bra material — behöver ett stort antal kommuner och delar av kommuner faktiskt en ordentlig återinflyttning om man skall klara av de framtida arbetsmarknaderna. Åldersfördelningen är sådan och utflyttningen har varit sådan att det behövs kraftfulla åtgärder för att man skall få en ny framtidstro. Och man behöver mera folk.
Herr talman! När det gäller regionalpolitiska kommittén har jag naturligtvis hela tiden förutsatt att de debatter och analyser som förekommer inom ramen för kommittéarbetet är sådana att man när betänkandet slutligen kommer har tagit upp en hel del av de frågor som Elver Jonsson nu förde till torgs i talarstolen — men också en hel del annat, eftersom dess uppdrag var sådant att man skulle behandla de här frågorna. Jag räknar alldeles kallt med att det betänkandet skall innehålla konkreta förslag på en lång rad punkter, idéer och tankar om både långsiktiga strategier och kortsiktiga genomförbara förslag som kan ge resultat i omedelbar anslutning till beslutet. Den debatt som kommer att föras direkt efter det att betänkandet är lagt kommer naturligtvis att handla om en hel del av det som Elver Jonsson var inne på nu. Men att man inte tar ställning till det förslaget innan betänkandet läggs, innebär inte att man saknar vare sig synpunkter eller vilja att göra något eller att man inte lyssnar på diskussionerna. Min uppfattning är att det uppdrag som utredningen har är just att diskutera, analysera och komma med ett konkret och bra förslag, som sedan denna kammare får behandla.

Herr talman! Görel Bohlin har frågat mig om jag är beredd att ompröva reklamförbudet. Bakgrunden är att Görel Bohlin anser att antingen borde reklam vara tillåtet — i ordnade former - eller också borde TV-sändningar med reklamannonsering, s.k. rinkreklam, vara förbjudna. Regeringen lade i mars i år fram en proposition för riksdagen med förslag till medelsberäkningar för Sveriges Radio m.m. I den aviseras en översyn av TV-politiken. Regeringen har ansett att denna översyn bör inledas genom att ett underlagsmaterial utarbetas för senare ställningstaganden i frågan. I mitten av april bemyndigade därför regeringen mig att tillkalla en särskild utredare med uppgift att ta fram sådant material och redovisa resultatet före utgången av september i år. Utredaren skall bl.a. göra en uppskattning av de tänkbara intäkterna av reklam i marksänd TV i Sverige, utforma tänkbara regler för reklam i svensk TV och klargöra vilka konsekvenser en eventuell reklam-TV-verksamhet skulle få för Sveriges Radio. Innan utredarens material har prövats och diskuterats, är jag inte beredd att bedöma om det är möjligt att tillåta reklam i svensk TV.

Herr talman! Jag tackar utbildningsministern för svaret. Det låter ganska positivt. Man har ju tillsatt en utredare och skall se över konsekvenser och tänkbara regler samt tänkbara intäkter av reklam för Sveriges Radio AB. Innan utredarens material föreligger och har prövats vill emellertid utbildningsministern inte säga någonting om det är möjligt att tillåta reklam i svensk TV. ”Möjligt att tillåta”, jag säger ju i min interpellation att det redan finns reklam, en mängd reklam. Därför är förbudet en chimär och dessutom ologiskt. Jag har alltså räknat reklamskyltar på rinkarna vid fotbollssändningar från England. Antalet skyltar uppgår till 30-40. Det tittar vi på i svensk TV och tar kanske intryck av det. Det är inte fråga om några enstaka företeelser. Intäkterna går tydligen inte till Sveriges Radio/TV. Svenska idrottsmän har reklam på sina kläder. Skidåkarna har reklam på skidorna. Säkert får idrottsmännen litet intäkter av det här. Men om det nu syns i rutan, och det gör det mycket ofta, tror jag inte att Sveriges Radio har någon inkomst av det. Även i rena underhållningsprogram förekommer reklam. Det finns olika melodier, sångare, drycker och musikinstrumentmärken. Vidare finns det I Nygammalt i TV häromdagen utdelades ett pris, en resa med ett Göteborgsrederi. Programledaren sade: ”Rederiets namn kan jag inte säga.” Men det var ett Göteborgsrederi. Eftersom det finns bara ett rederi som kan tänkas, var det hela litet fånigt, dubbelmoraliskt skulle jag vilja säga. Uppenbarligen tyckte programledaren detsamma. Europafestivalens huvudsponsorer gavs en kort reklamsnutt som tack för sin insats. Den fick inte vi i Sverige se. Vi tål tydligen inte sådant. Svenska folket skall uppfostras. Man får inte själv avgöra vad man skall se. För Röster i Radio-TV däremot får man ha reklam liksom för en del annat också — en annonstavla t.ex. Detta måste ju sägas vara någon sorts reklam. Min uppfattning är den att det är bra om reklam kan medverka till en ökad konkurrens på så sätt att reklamfinansierade TV-sändningar kan ges, t.ex. genom ett speciellt bolag eller en speciell kanal. Därmed skulle det kunna bli ett tryck på de etablerade kanalerna på Sveriges Radio/TV. Det finns exempel på sådant på annat håll i världen. Jag skulle vilja fråga hur utbildningsministern ställer sig till exempelvis en blandfinansiering med TV-avgifter och reklampengar. Jag säger inte att jag skulle vilja ha det ordnat så, men jag vill fråga. Det är ändå tänkbart att varken reklampengar eller avgifter kan täcka t.ex. helt nya statliga kanaler. Behovet av en ökning av avgiftsuttagen har bedömts bli mycket stort under 90-talet. Därför tror jag att konkurrens och ett mer efterfrågestyrt TV-utbud skulle vara någonting nyttigt. Då blir reklamen viktig. Jag vill också fråga vilken roll Sveriges Radio skall ha i framtiden, när vi får ett allt större utbud genom satellitsändningar m.m. med reklam. Vilken roll skall man ha när man tvingas avstå från sin skyddade och privilegierade ställning i förhållande till konkurrenter? Är det inte dags att fundera över vilken roll Sveriges Radio skall ha vid ett allt större utbud?

Herr talman! Vilken roll skall Sveriges television ha i framtiden är en av de frågor som Görel Bohlin ställer. Det är också en av de frågor som jag har tagit upp som motiv för en särskild översyn. Det finns alltså ett antal punkter där vi iden nya TV-situationen behöver pröva förutsättningarna, och det är just det som utredningen skall göra. Innan utredningen har givit förutsättningarna, kan jag inte lämna något avgörande svar på frågan. När det gäller mitt interpellationssvar vill jag möjligen på en punkt modifiera vad jag sade. När Görel Bohlin talade hörde jag att det egentligen finns en möjlighet att läsa avsnittet på två sätt. Vi talar om reklam i TV. Jag har i mitt svar utgått ifrån att det som diskuteras gäller reklamfinansiering av svensk television och inte förekomsten av ett och annat reklambudskap. Om det vore fråga om det senare, kan man naturligtvis konstatera att reklam förekommer på idrottsmäns kläder. Men skulle vi ha en strikt reklamfinansierad television, vore det den som hade rätt att uppbära intäkterna. Då skulle TV-företaget förbjuda fria svenska idrottsmän att bära kläder på vilka det exempelvis stod ICA på ryggen. Det skulle TV inte godkänna med hänsyn till sina intäkter. Jag har inte med tanke på TV-finansieringen ansett 113 Prot. 1988/89:114 detvara angeläget att medverka till att idrottsklubbarna försätts i en situation som innebär att de inte får bestämma vilka avtal de vill träffa med exempelvis en lokal ICA-handlare. Det finns alltså en rad punkter som behöver belysas för att denna fråga skall kunna avgöras. Till frågan om dubbelmoral. Visst, Görel Bohlin, händer det ofta att man kommer i konflikt med moralen, men för egen del föredrar jag att någon gång konfronteras med fenomenet dubbelmoral framför att säga: För att slippa dubbelmoral accepterar jag att det inte finns någon moral alls!
Herr talman! Det var tydligen så, att utbildningsministern utgick ifrån att de olika intressenterna gärna vill vara med och styra. Idrottsmännen vill alltså gärna bestämma över reklamen på kläderna. Jag skall inte säga någonting om den saken. Det framgick ju också att det kan vara ett skäl att stoppa reklamfinansiering, eftersom det skulle innebära att andra skulle komma att styra. Reklamen skulle så att säga bli styrd från näringslivets sida. Jag tror inte på det där, utan jag tror att reklam kan innebära dels att man får ett större utbud, dvs. en ökning av konkurrensen, dels att det i alla fall blir ganska mycket styrning inom Sveriges Radio TV. Jag tror alltså att utbudet skulle öka, om man finge reklam. Detta kan naturligtvis ordnas på olika sätt. Jag ser fram emot resultatet av den utredning som Bengt Göransson har tillsatt. Så småningom skall det bli intressant att ta del av den.
Herr talman! Låt mig för ordningens skull meddela Görel Bohlin att just det fenomenet att reklamköpare i televisionen förbjuder lokala arrangörer att själva skaffa sig reklamintäkter är mycket vanligt utomlands. I USA har man t.o.m. en särskild term för detta. Det kallas ”elean court”. Man kräver alltså att den arena som ställs till förfogande skall vara ren från varje form av reklam, eftersom reklamintäkterna tillkommer TV-producenten, icke någon annan.
Herr talman! Det här kan naturligtvis ordnas på olika sätt. Har man en reklamfinansierad TV-kanal, t.ex. privatägd, är det inte alldeles orimligt att utbudet bestäms. Men får man dubbla kanaler, där t.ex. den ena är reklamfinansierad, får man ju en ökning av utbudet, dvs. större valfrihet för den som tittar på TV, och det kan väl inte vara någonting som tar emot för utbildningsministern.

> AN å : ” Om den statliga film Herr talman! Gudrun Schyman har ställt frågor till mig om statens mj politiken filmpolitik. Frågeställaren önskar svar på tre frågor om den nya Visningsnämnden inom Svenska filminstitutet. 1. Hur kommer den nya nämndens sammansättning att garantera den fria filmens möjligheter? 2. Hur kommer kopplingen mellan Filminstitutet och den nya nämnden att se ut? 3. Hur stora resurser är det tänkt att den nya nämnden skall få och var kommer besluten om anslagens storlek att tas? Det kan vara värdefullt att kort beskriva bakgrunden till Visningsnämndens koppling till Filminstitutet. Statligt stöd till ”filmvisning i nya former” infördes fr.o.m. budgetåret 1975/76. Kopplingen av administrationen av stödet till Filminstitutet förde emellertid med sig en rad olika problem redan från början. Därför överfördes vissa bidragsfördelande uppgifter till statens ungdomsråd genom att barnfilmrådet administrativt knöts till ungdomsrådet. Inte heller denna lösning visade sig vara helt lyckad. Bl.a. framstod splittringen av statens insatser på detta område som hämmande. När 1982 års filmoch videoavtal ingicks fick Filminstitutet ett uttalat ansvar för att främja spridning och visning av värdefull film. Samtidigt stod det klart att det var angeläget att de bidragsfördelande organen, Visningsnämnden och Nämnden för barn och ungdomsfilm, skulle stå fria i förhållande till Filminstitutet och därför utses av regeringen. Man fann det alltså inte lämpligt att uppdra åt Filminstitutet att fördela bidrag till sådan verksamhet där institutet bedriver egen verksamhet, delvis i konkurrens med andra bidragssökande organisationer och grupper. År 1983 tilldelades Filminstitutet egna medel för import av film för att undvika problem med att institutet sökte stöd hos sin egen Visningsnämnd. År 1987 tillkallade jag en särskild utredare med uppgift att göra en översyn av nämndernas verksamhet. Utredaren föreslog att de båda nämnderna skulle ersättas av ett nytt, från Filminstitutet skilt organ, statens filmråd. Uppgiften skulle vara att hantera de bidragsformer som de båda nämnderna nu hanterar. En klar majoritet av remissinstanserna avvisade utredarens förslag om att inrätta ett statens filmråd. Majoriteten föreslog i stället att kopplingen till Filminstitutet skulle bestå. Filmavtalets parter kom därefter överens om att slå samman de båda nämnderna till en ny Visningsnämnd. I den bilaga till filmoch videoavtalet som reglerar den nya nämndens verksamhet är en nära samverkan med Filminstitutets styrelse, när det gäller att verka för att förstärka filmens roll på lokal nivå och i föreningslivet, tydligt uttalad. Enligt min mening finns många skäl som talar för att hålla samman insatser för visning och spridning av värdefull film till ett organ. Jag tror också att de åtgärder som vidtagits för att förbättra kopplingen mellan Filminstitutet och Visningsnämnden ökar förutsättningarna för att kunna lösa eventuella 115 problem som kan uppkomma i samarbetet. Förra hösten inleddes ett samarbete mellan Filminstitutet och Nämnden för barnoch ungdomsfilm om fördelning av stöd till filmvisning på biograf och till medieundervisning för barn och ungdom. Enligt vad jag erfarit fungerar detta samarbete bra. Erfarenheterna härav bör kunna utgöra en god grund för det fortsatta samarbetet. Frågeställaren menar att Filminstitutets åtgärder att stödja distribution och visning av kvalitetsfilm är valhänta och inkonsekventa. Enligt vad jag erfarit pågår för närvarande överläggningar mellan Filminstitutet, Föreningsfilmo och Filmcentrum om hur distributionen av kortfilm och oberoende film skall kunna förbättras. Till grund för överläggningarna finns en rapport om den oberoende filmens distributionsvillkor, som utarbetats av konsulten Lennart Spindler på uppdrag av Filminstitutet. Rapporten och överläggningarna tyder enligt min mening på att det finns en seriös vilja att hitta en för alla parter bra lösning på detta problem. Avslutningsvis vill jag svara på frågeställarens tre konkreta frågor om den nya Visningsnämnden. Nämnden kan bl.a. ge bidrag till import och lansering av värdefull film. Det är alltså en bedömning av filmens kvalitet som ligger till grund för fördelning av bidrag. Några särskilda medel till den s.k. fria filmen är inte avsatta. Vid sammansättningen av den nya Visningsnämnden har jag strävat efter att personer med goda kunskaper om film och gedigen erfarenhet av visningsverksamhet utses till ledamöter. Jag har också strävat efter att olika intressenter finns företrädda i nämnden. Visningsnämnden utses av regeringen och verksamheten ingår i Filminstitutets organisation. Nämndens kansli och Filminstitutets filmpedagogiska verksamhet samverkar i ett gemensamt kansli. Nämndens ordförande ingår dessutom som ledamot av institutets styrelse. Visningsnämnden tillförs medel dels från filmavtalet , dels från staten. För budgetåret 1989/90 kan medel från filmavtalet beräknas uppgå till ca 10 milj.kr., om inte Filminstitutets styrelse väljer att tillämpa en högre procentsats än den lägsta nivå som fastställts i avtalet. Det statliga anslaget uppgår till 5 982 000 kr. Sammanlagt disponerar Visningsnämnden för nästa budgetår minst ca 16 milj.kr.

Herr talman! Jag ber att få tacka Bengt Göransson för svaret. Även om timmen är sen och vi är sista paret ut, får vi försöka hålla debatten vid liv en stund till. Jag erkänner att det onekligen måste ha varit vissa svårigheter att besvara mina frågor. Samtidigt andas svaret en optimism inför framtiden som jag inte är riktigt säker på att det finns grund för. Historieskrivningen är också litet väl glättad. Jag skall gå igenom delar av vad som står i interpellationssvaret och börjar på s. 2. Bengt Göransson säger där så här: ”En klar majoritet av remissinstanserna avvisade utredarens förslag om att inrätta ett statens filmråd.” Det är riktigt, vilket jag har förstått av det jag har läst i remissvaren.

Man upplevde att det var just denna osjälvständighet i förhållande till Filminstitutet som hade ställt till med så många konflikter. Man avvisade alltså tanken på att det skulle vara en särskild myndighet, men man ställde tydliga krav på en mycket klar och uttalad självständighet. Längst ned på s. 2 i interpellationssvaret och överst på s. 3 talas om samarbetet mellan Filminstitutet och Nämnden för barnoch ungdomsfilm om fördelning av stöd till filmvisning på biograf och till medieundervisning för barn och ungdom. Såvitt jag förstår brukar det kallas för BUF. Det samarbetet fungerar nog ganska bra i dag. Men de organisationer som är stora garanter för den fria filmen och kvalitetsfilmer — Folkets bio, Filmcentrum osv. — var fullständigt överkörda när beslutet fattades. Ingen frågade dem om det var en bra lösning eller om de ville ha det ordnat på annat sätt. Även om beslutet är någorlunda lyckat, fattades det efter vad jag förstår på ett mycket odemokratiskt sätt. Längre ned på s. 3 talar Bengt Göransson om att det för närvarande pågår överläggningar mellan Filminstitutet, Föreningsfilmo och Filmcentrum och att dessa överläggningar har visat att det finns en seriös vilja att hitta en för alla parter bra lösning på detta problem. Men dessa överläggningar har inte ens börjat, Bengt Göransson. Första sammanträdet skall äga rum på måndag. Det är därför att vara litet tidigt ute att säga att överläggningarna redan har visat att det går att nå lösningar. På måndag blir det väl en ganska förutsättningslös diskussion om hur samarbetet skall gå till. De organisationer som skall delta i mötet på måndag känner sig ganska styvmoderligt behandlade. De har förtäljt mig att andra, liknande utredningar har tillsatts och att de där har haft svårt att över huvud taget göra sin stämma hörd. De går alltså till mötet på måndag med dåliga erfarenheter. Vi får dock hoppas att mötet blir positivt. På min första fråga svarar Bengt Göransson att det är en bedömning av filmens kvalitet som ligger till grund för fördelning av bidrag. Några särskilda medel till den s.k. fria filmen är inte avsatta, säger han. Det är kanske olyckligt, därför att den nya Visningsnämnden är ju enda forum för den fria filmen. Man måste konkurrera med de kommersiella stora bolagen, t.ex. Sandrews, som också söker de nämnda bidragen. Dessa bolag borde egentligen kunna bekosta visning och spridning av kvalitetsfilm själva. Jag har förstått att sammansättningen av ledamöter i Visningsnämnden är väl avvägd. De personer som bör ingå i den kommer också att göra det. På min andra fråga, om kopplingen mellan Visningsnämnden och Filminstitutet, svarar Bengt Göransson att verksamheten ingår i Filminstitutets organisation. Är inte det att bygga in precis samma konflikter som man tidigare har haft? Man vet inte vem som skall göra vad. Vid konflikter vet man inte vem som skall bestämma, Filminstitutet eller Visningsnämnden. Det är alltså precis samma konflikter som tidigare. Efter sju års erfarenheter i den gamla visningsnämnden sade man att det inte gick att ha det så här. Ändå upprepas nu samma sak. På min sista fråga, om anslagen, är min uppfattning att de närmare 6 milj. Prot. 1988/89:114 kr. i det statliga anslaget inte tidigare har gått till Visningsnämnden. Nämnden har tidigare bara disponerat 2,3 milj.kr. av dessa pengar. Jag vet inte om det har blivit en nyordning eller om jag har fått fel uppgifter. Det är möjligt att det är en nyordning, och i så fall handlar det om 16 milj.kr. Men det är ändå en pluttsumma i sammanhanget. Visningsnämnden fick förra året ansökningar, mycket seriösa sådana, på 20 milj.kr. och hade alltså 2,3 milj.kr. att fördela. Det är inte mycket pengar det handlar om. Sammantaget måste man säga att den fria filmen och dess distributörer är mycket styvmoderligt behandlade. Man får ideligen göra ansökningar och redovisningar så fort man tänker vidta den minsta åtgärd, introducera, importera eller lansera en film. Filminstitutet, däremot, får de stora pengarna — jag tror det är 20 milj.kr. som visningsavdelningen har till sin budget — och man går dessutom back. Man behöver på Filminstitutet tydligen inte redovisa pengarna, åtminstone inte på det mycket noggranna sätt som t.ex. Folkets Bio och Filmcentrum måste redovisa sina.
Herr talman! När jag hör Gudrun Schyman avsluta med att tala om den väldiga kolossen Filminstitutet som får alla pengar, tänker jag ett ögonblick tillbaka på de mycket praktiska och konkreta erfarenheter jag har av filmdistributionsverksamhet och biografverksamhet sedan början av 1970 talet. Exakt så, Gudrun Schyman, talade direktören för Svensk Filmindustri, direktören för Europafilm och direktörer för de amerikanska filmbolagen, när de talade om hur förfärligt det var att detta mäktiga Filminstitut snodde alla de pengar som de som arbetade praktiskt och konkret i de amerikanska filmbolagen borde ha av de slantar som kom in på biograferna. Detta är ändå viktigt att komma ihåg. När jag får förebråelser för att jag är optimist vad gäller möjligheterna framöver, för att jag beskriver historien glättat, vill jag förneka det. Däremot kan jag säga att jag faktiskt har varit med. Jag har en konkret, egen erfarenhet av hur denna verksamhet har fungerat. Jag har haft möjlighet att praktiskt arbeta också som företrädare för en organisation som har fått ta emot ett antal anslag för att sprida film, och som emellanåt har fått avslag på sina framställningar. Jag tycker att den utveckling vi har haft på filmområdet har varit utomordentligt god. Vi har med filmavtalet kunnat se till att vi på våra vanliga biografer har fått ut ett stort antal filmer som annars möjligen hade varit hänvisade till studentfilmstudios för att kunna komma ut i en mycket blygsam distribution i vårt land. Dessa filmer har kunnat nå en större publik genom att olika privata filmbolag också har kunnat få ut slantar för sin filmdistribution. Vi har alltså med filmavtalet kunnat korrigera och göra ingrepp i en kommersiell struktur, till glädje både för kulturpolitiken och för ett stort antal biografbesökare. Däremot är det naturligt att det alltid kommer att vara slagsmål om slantarna, eftersom vi nu med de filmpolitiska åtgärderna har möjliggjort för ett stort antal aktörer att faktiskt befinna sig på denna arena och agera. Detta är förklaringen. Jag vill inte instämma i uppfattningen att den fria filmen skulle vara styvmoderligt behandlad — det är den inte. Det finns anledning att ytterligare underlätta för den fria filmens existens. Då vill jag särskilt understryka att jag i de förhandlingar som vi har fört om ett nytt filmavtal, med särskild styrka från regeringen framförde krav på att man skulle avsätta medel för att lansera kortfilm också för visning vid biografer. Även detta accepterades från filmbranschen. Det finns alltså en rad punkter med vilka jag kan bestyrka den positiva möjlighet som finns i filmavtalet. Och med de utomordentligt dugliga personer som nu ingår i den nyligen tillsatta nämnden är jag övertygad om att de meningsmotsättningar, och möjligen också de gräl som kommer att uppstå i denna nämnd, kommer att vara ytterligt konstruktiva och för filmdistributörerna till stor glädje.
Herr talman! Detta låter ju väldigt hoppingivande. Men om reglerna är oklara är det inte så lätt att reda ut konflikterna även om det är utomordentligt förträffliga personer som råkar i gräl. Jag vill inte alls beröva Bengt Göransson någon optimism — det skulle vara mig fjärran — men jag menar att det kanske inte finns underlag för dessa optimistiska skrivningar. Och Bengt Göransson måste väl i det sammanhanget ändå medge att det är litet väl optimistiskt att tala om överläggningar som om dessa pågick och hade givit goda resultat, när dessa överläggningar inte ens har börjat. Jag vet inte om Filminstitutet är en koloss eller inte. Den har ju beskrivits med det ordet, och från Filminstitutet har man styrt och ställt. Problemet är att statens ansvar för visning och spridning av värdefull film har lagts på och under Filminstitutet i de olika nämnderna. Det finns inte någon fristående, alternativ institution. Filminstitutet sätter tydligen ett likhetstecken mellan att verka för visning och spridning av värdefull film och sin egen verksamhet. Denna kommer i de konkreta fallen att konkurrera med den verksamhet som t.ex. Folkets Bio bedriver. När situationen är sådan är det något som är fel. Den remissinstans som utgörs av de tidigare omtalade nämnderna, med representanter från Folkets Bio, Folkets hus-rörelsen och en mängd andra organisationer som jag kan räkna upp, denna remissinstans säger nu entydigt att det inte går, att Visningsnämnden måste få en självständig hållning. Det vore på sin plats att man på utbildningsdepartementet lyssnade till vad som framförs från dessa instanser. Jag kan inte säga att jag har erfarenhet av att arbeta i den typ av filmorganisationer som Bengt Göransson har arbetat i. Jag har däremot erfarenhet av att arbeta som fri filmare med dokumentärfilmer. Jag har erfarenhet av att ha slitit med ideliga ansökningar till televisionen, Filminstitutet osv. Jag vet hur mycket tid och kraft allt detta tar, hur minutiöst man skall redovisa detta samt vilken oerhörd konkurrens det är vad gäller vilka som skall få pengar över huvud taget. Detta är en verksamhet som i hög grad tar musten ur den skaparlust, den ”visningslust” och den kreativitet som faktiskt finns i dessa organisationer. Man skulle önska att dessa organisationer fick litet mer ansvar, både vad gäller antalet kronor de tilldelas och vad gäller deras egen kompetens att bedöma vad de skall satsa på. Men visst är jag optimist, Bengt Göransson. Jag hoppas att vi kan gå på bio.
Herr talman! Jag har förståelse för att de som söker anslag tycker att det är besvärligt att söka dessa anslag och gärna skulle se att de inte behövde begära några pengar, att man inte behövde dokumentera sina kostnader. Men det gäller naturligtvis all verksamhet, så snart det skall ske någon form av prövning, att man måste göra den typen av redovisning och dokumentation. Jag har inte förutsatt att vi skulle komma i ett läge där varje potentiell filmare egentligen skulle kunna filma på löpande räkning. Sådana förslag har hittills inte framställts av någon. När det gäller frågan om Visningsnämnden, och speciellt Folkets Bio, vill jag ändå påminna Gudrun Schyman om att Folkets Bio numera är en del av filmbranschen. Att då upprätta ett system där Folkets Bio skulle lyftas ut ur det system som Folkets Bio i dag med framgång har kunnat fungera i, tycker jag för filmvisningen och för biografverksamheten vore djupt olyckligt. Det är faktiskt en poäng att Folkets Bio har möjlighet att fungera inom ramen för filmavtalet, inom ramen för Filminstitutets verksamhet och inom ramen för det som är filmbranschen, även om man tycker att ”bransch” i och för sig är ett otäckt, kommersiellt ord. Genom att med intresse följa Folkets Bio-bladet har jag kunnat notera att just denna diskussion upptar ganska mycket av Folkets Bio-medlemmarnas tankevärld. Jag förstår det, eftersom den situation man arbetar i — att både ha en frivillig, engagerad medlemsverksamhet och vara en del av en bransch — naturligtvis inte är alldeles okomplicerad. Men denna situation underlättas inte genom att regeringen öronmärker de ekonomiska ramar inom vilka Folkets Bio skall arbeta.
Herr talman! Jag tror inte heller att detta är den väg man skall gå. Jag har inte hört någon representant för dessa föreningar säga att de i och för sig inte kan söka pengar och också redovisa vad dessa pengar används till. Problemet är naturligtvis att beloppen är för små. Det finns kanske 60 milj.kr. att ansöka om, och för distribution och lansering av en enda film måste man söka en halv miljon — det är vad det kostar. Det blir inte så mycket att dela på. Det finns dessutom fler organisationer än Folkets Bio. Man reagerar emot att Filminstitutets visningsavdelning har en så oerhört mycket större budget och att den tydligen inte alls är redovisningsskyldig på samma detaljrika och noggranna sätt. Dessutom tillåts verksamheten att gå back med ett antal miljoner kronor. Detta är en mycket ojämlik situation. Folkets Bio har sin plats att fylla, liksom de andra distributörerna av kvalitetsfilm och fri film. Det är dock eländigt, Bengt Göransson, när Folkets Bio konkurreras ut av Filminstitutet, vilket t.ex. nyligen har varit fallet i Malmö. För att kunna bedriva sin verksamhet har Filminstitutet helt enkelt gjort det omöjligt för Folkets Bio att bedriva sin. I stället för att ta vara på de kontakter, erfarenheter och upparbetade kanaler som Folkets Bio har skaffat sig genom sitt i stor utsträckning ideella arbete, säger man att det tydligen fungerar så bra att man tar över det. Då står Folkets Bio där och får Prot. 1988/89:114 börja om från början igen. Det är inte någon gynnsam situation när det 16 maj 1989 uppstår en konkurrens på det sättet. Det är just för att undvika sådant som man vill ha en självständighet i förhållande till Filminstitutet. Jag kan inte förstå varför man inte får det. Jag har inte fått något svar på den frågan.